Fru talman! Valter Mutt har frågat miljöministern när miljöministern avser att efterkomma generalläkarens anhållan om att regeringen ska klargöra tillsynsmyndighetens uppdrag och befogenheter. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. I 21 § i Försvarsmaktens instruktion - förordningen med instruktion för Försvarsmakten - anges att generalläkaren inom Försvarsmakten ansvarar för tillsynen över miljöskyddet, hälso och sjukvården med mera samt för offentlig kontroll av djurhälsovården, djursjukvården och djurskyddet. Generalläkaren får meddela interna föreskrifter för Försvarsmakten för efterlevnaden av gällande bestämmelser inom området. I sin tillsyns och kontrollfunktion är generalläkaren inte underställd överbefälhavaren. Regeringen välkomnar att Försvarsmakten respektive generalläkaren har inkommit med förslag till Regeringskansliet om förtydliganden vad gäller generalläkarens mandat och författningsstöd. Fru talman! Generalläkarfunktionen inrättades för ungefär 20 år sedan. Därefter har funktionen inte varit föremål för någon samlad översyn eller utvärdering. Det finns anledning att pröva om de skäl som ledde till att generalläkarfunktionen inrättades fortfarande är bärkraftiga. Likaså bör det prövas vilken verksamhet tillsynsfunktionen bör bedriva och ansvara för och om den nuvarande organisatoriska formen inom Försvarsmakten är ändamålsenlig. Vidare finns det anledning att analysera om författningsstödet är ändamålsenligt. Jag planerar därför att tillsätta en utredning för att genomföra en översyn av generalläkarfunktionen. Frågan bereds för närvarande i Regeringskansliet.
Fru talman! Tack, statsrådet, för svaret! Redan 2011 uppvaktade generalläkaren regeringen med en skrivelse där man anmodade regeringen att förtydliga myndighetens ställning och befogenheter för att få ett mer rättssäkert mandat. I skriftlig kommunikation med riksdagens utredningstjänst i fjol påpekar generalläkaren att man visserligen i sin tillsynsverksamhet inte är underställd ÖB men att den organisatoriska placeringen som en enhet under ÖB ändå i praktiken inneburit svårigheter att få tillräckliga personella resurser och att det föreligger ett visst spänningsförhållande mellan Försvarsmaktens försök till styrning och generalläkarens värnande om sin självständighet. Den här sortens diffusa jävsförhållanden - eller bara misstanken om att sådana kan föreligga - undergräver givetvis förtroendet för den svenska rättsstaten. I en skrivelse från 2009 betitlad En tydlig, rättssäker och effektiv tillsyn konstaterar regeringen själv att rollkonflikter uppstår när en verksamhetsutövare har tillsyn över sig själv. Där påpekas vidare att det är grundläggande att tillsynsorganet har författningsreglerade möjligheter till ingripande och att en otydlig tillsyn innebär risk för att demokratiskt fattade beslut inte genomförs. Det är givetvis bra att försvarsministern planerar att tillsätta en utredning för att genomföra en översyn av generalläkarfunktionen. Men ändå ter det sig aningen gåtfullt att regeringen agerar först nu i mandatperiodens sista skälvande tid. Varför prioriterar ni ned grundläggande rättssäkerhetsfrågor på det här iögonfallande viset?
Fru talman! Generalläkarfunktionen inrättades som sagt för nästan exakt 20 år sedan, den 1 juli 1994, i samband med att Försvarsmakten omstrukturerades till en myndighet. När funktionen inrättades avsåg tillsynsansvaret det som jag beskrev i mitt första svar: hälso och sjukvården, djurhälsovården, djursjukvården och djurskyddet. När miljöbalken infördes 99 utökades och befästes ansvaret avseende tillsynen av miljö och hälsoskyddet rörande försvarets verksamheter. I förarbetena till miljöbalken konstaterade regeringen att generalläkaren redan utövade tillsyn över Försvarsmaktens verksamheter enligt flera av de författningar som man föreslog skulle sammansmältas i miljöbalken. Regeringen bedömde att försvarets verksamhet är av sådan karaktär och nationell betydelse att det finns skäl att tillsynen utövas på central nivå och ankommer på staten. Regeringen bedömde därmed att tillsynen över försvaret enligt miljöbalken borde ankomma på generalläkaren, som då likställs med en myndighet i tillsynsfrågor. I tillsynsfrågor är generalläkaren alltså inte underställd överbefälhavaren. I skrivelsen En tydlig, rättssäker och effektiv tillsyn redovisade regeringen i december 2009 sin generella syn på tillsyn. Där beskrivs att den offentliga tillsynen är viktig för att säkerställa att de föreskrifter följs som bland annat riksdagen och regeringen har beslutat. Man slår också fast att tillsyn bör utföras av ett organ som är självständigt från den verksamhet som tillsynen riktas mot. Detta garanterar trovärdigheten i tillsynen. I de fall det finns skäl för att statliga myndigheter eller kommuner ska ansvara för både drift och tillsyn av en verksamhet bör självständigheten garanteras genom en tydlig åtskillnad av ansvaret för drift och tillsyn inom organisationen. När generalläkaren utövar tillsyn och kontroll är funktionen inte underställd överbefälhavaren, och därmed säkerställs självständigheten för tillsynsfunktionen. Generalläkaren har också tjänat som modell för regleringen av annan tillsynsverksamhet, ska man komma ihåg, till exempel när det gäller tillsynen av militär luftfart där flygsäkerhetsinspektören vid Försvarsmakten ska utöva tillsynen över militär luftfart. Men som jag sade inledningsvis: Generalläkarfunktionen inrättades för länge sedan, 20 år sedan, och har inte varit föremål för en samlad översyn eller utvärdering sedan dess. Vi har också fått in underlag från Försvarsmakten och generalläkaren om att man vill ha förtydliganden. Därför finns det anledning att göra en översyn av generalläkarfunktionen och utreda frågor som rör en effektiv, rationell tillsyn när det gäller miljö och hälsoskydd, hälso och sjukvård med mera inom försvarets område. Frågan bereds för närvarande i Regeringskansliet, men jag planerar att tillsätta en utredning i slutet av sommaren.
Fru talman! Tack, statsrådet, för svaret! I svaret på min interpellation sade försvarsministern: "Det finns anledning att pröva om de skäl som ledde till att generalläkarfunktionen inrättades fortfarande är bärkraftiga. Likaså bör det prövas vilken verksamhet tillsynsfunktionen bör bedriva och ansvara för och om den nuvarande organisatoriska formen inom Försvarsmakten är ändamålsenlig. Vidare finns det anledning att analysera om författningsstödet är ändamålsenligt." Det här tycker jag är en förutsättningslös och öppen hållning som länder Karin Enström till heder. Onekligen reser försvarsministern ganska stora frågetecken kring hela generalläkarfunktionen som obönhörligen kastar skuggor över det vi nyss debatterade: den planerade utökningen av skjutövningar i Göteborgs södra skärgård. Att länsstyrelsens miljöprövningsdelegation och mark och miljödomstolen bejakade utökade skjutövningar vilar ju i inte ringa grad på den miljökonsekvensbeskrivning som generalläkaren genomfört. Om man då inte kan utesluta ett jävsförhållande, om än diffust, mellan generalläkaren och Försvarsmakten tycker jag att hela ärendet om utökade skjutövningar i Göteborgs södra skärgård hamnar i en ny dager.
Fru talman! Jag har ju i mina tidigare inlägg beskrivit hur generalläkarfunktionen fungerar i dag och det sätt på vilket regeringen har tryggat att funktionen när generalläkaren utövar tillsyn och kontroll inte är underställd överbefälhavaren. Vi har en självständighet för tillsynsfunktionen. Det här har som sagt också använts som modell för annan typ av tillsynsverksamhet. Det gör det inte mindre viktigt att nu se över hur funktionen fungerar utifrån att det har gått lång tid sedan man gjorde översynen. Att som Valter Mutt nu gör likställa den här diskussionen med den som vi hade om den förra interpellationen ser jag mer som ett debattknep än som verklig omsorg om att generalläkarfunktionen ska fungera som det är tänkt. Men jag planerar som sagt ändå att tillsätta en utredning för att göra översynen. Både riksdagen och Valter Mutt kommer att få reda på när och hur det kommer att ske. Frågan bereds i Regeringskansliet.
Fru talman! Tack, statsrådet, för svaret! Det kanske ter sig som ett debattknep, men jag tycker faktiskt att de två interpellationer jag har ställt någonstans hänger ihop logiskt. Jag tycker som sagt också att det är lovvärt att försvarsministern planerar en översyn av generalläkarfunktionen. Men skulle det inte, Karin Enström, te sig motsägelsefullt att ge Försvarsmakten tillstånd till utökade skjutövningar i Göteborgs södra skärgård så länge den planerade utredningen pågår?
Fru talman! Valter Mutt vet att jag inte i detalj vare sig kan eller får kommentera det pågående ärendet, som nu är hos regeringen för beredning. Det kommer att komma ett svar på det. Vi har en ordning för hur den här typen av verksamheter ska prövas och vad som händer när de överklagas. Nu är frågan under beredning i Regeringskansliet enligt den ordning som vi har bestämt, och det kommer att komma ett besked.